Herr talman! Jag lade märke till att herr Ekström i sitt ordbyte med herr Hermansson med tillfredsställelse noterade, att vi var eniga om de övergripande mål som nu är formulerade i finansplanen och som skall gälla för nästa budgetår. Beträffande de mer långsiktiga målen råder däremot, konstaterade herr Ekström, inte någon enighet. Får jag då fråga herr Ekström: Är de nu formulerade övergripande målen i finansplanen, som alla i utskottet har anslutit sig till, att betrakta såsom tillfälliga? Skall sedan nya mål formuleras? Det finns skäl att framställa den frågan efter herr Ekströms ordbyte med herr Hermansson. Beträffande investeringsutvecklingen inom industrin påstod herr Ekström, att vi fäster för stort avseende vid vad finansministern tidigare har sagt. Det är möjligt att det är fel av oss att göra så. Men jag vill påminna om vad jag sade i mitt förra anförande, nämligen att utvecklingen inte kan påverkas genom diktat. Om man nu i den preliminära nationalbudgeten nämner 7 procent såsom en trolig utveckling och finansministern i finansplanen talar om 12 procent — jag anser att han gör det på goda grunder, ty vi behöver denna framstegsnivå — får vi väl ändå betrakta detta såsom en målsättning. Denna målsättning kan inte förverkligas genom diktat, vilket jag tidigare har försökt säga. Det gäller för oss att försöka formulera eller ange de villkor och förutsättningar som måste erbjudas för att vi skall få denna utveckling. I detta avseende anser vi att den tidigare förda politiken har haft brister, och vi tror att de nuvarande åtgärderna är otillräckliga. Det är därför vi har anvisat de av oss rekommenderade vägarna. I fråga om investeringsfonderna är det riktigt att vi nu inte har fått så mycket med i våra bygder. Vi har framhållit att det inte bör vara ett generellt frisläppande av investeringsfonderna utan endast inom de inte överhettade områdena. Får jag då fråga herr Ekström: Är herr Ekström lycklig över den fördelning som har skett när vederbörande nu har förhandlat med finansministern om frisläppande i varje särskilt fall? De stora summorna har då gått till överhettade områden och de mindre potterna till landsändar som verkligen behöver en förstärkning. Vad beträffar kravet på en stramare finanspolitik vill jag framhålla, att det finns andra metoder att tillgripa än skattehöjningar. Det har ju finansministern visat t.ex. vid behandlingen av anslagsäskandena för i år. Men om höstens åtgärder var riktiga i en vikande konjunktur, hade det då inte varit ännu riktigare att företa dem tidigare under år 1970? I vilket avseende hade en sådan tidigareläggning försvårat möjligheterna för arbetsmarknadens parter att nu komma överens?

Herr talman! Får jag först instämma i herr Fälldins tillrättalägganden beträffande investeringsfonderna. Jag vill sedan i fråga om det avsnitt av utskottets betänkande som herr Ekström uppehöll sig vid en liten stund, då han betonade att det inte finns någon motsättning mellan industriinvesteringar, bostadsproduktion samt daghemsutbyggnad på expanderande orter, säga att vi inom utskottet varit helt eniga på den punkten. Så rådigt är väl inte detta utskottsbetänkande att inte även utskottets ordförande borde ha kunnat upptäcka den saken! Men sedan blev jag, liksom herr Fälldin, litet förvånad över herr Ekströms polemik med herr Hermansson i Stockholm. Herr Ekström tycks vilja säga att vi är överens om att förbättra näringslivets expansionsmöjligheter ”under det kommande året”, som jag vill minnas att orden föll. Men sedan då? Ja, då får man väl se. Som jag fattade det kommer alltså detta mycket vaga uttalande som herr Ekström gjorde till herr Hermansson att innebära att nu är man visserligen överens, socialdemokrater och demokratisk opposition, men på lång sikt blir det nog inte så väl med den saken. Jag beklagar uttalanden av den arten från utskottets ordförande — som i övrigt höll ett mycket trevligt och konciliant anförande — därför att sådana uttalanden bidrar till att skapa just den osäkerhet om den socialdemokratiska näringspolitikens framtida inriktning som är en av de faktorer som kan försvåra uppnåendet av de mål som uppställts i finansplanen.

Nej, det är klart, men var finns det en person som är mera auktoritativ än herr Sträng när det gäller att här formulera målsättningen? Jag tycker därför att man inte bör nerdimensionera finansministerns tidigare uttalanden på det sätt som herr Ekström gjorde. Det visade sig att det var svårt att uppnå målsättningen år 1970, och nu tror vi att det kommer att bli mycket svårt att uppnå målsättningen för 1971 — finansministerns egen målsättning — om inte riksdagen vill ställa sig bakom de inte särskilt långtgående men betydelsefulla krav på ytterligare stimulerande åtgärder som vi framfört i vår gemensamma reservation. Herr Ekström sade att det vore fel att handla för tidigt; man måste vänta och se. Men det stora fel som har vidlådit den socialdemokratiska finanspolitiken under en rad av år är ju inte att man har handlat för tidigt, utan att man har handlat för sent, och därigenom kommit i otakt med konjunkturutvecklingen.

Herr talman! För att belysa frågan om den enighet mellan det socialdemokratiska partiet och de borgerliga partierna, som herr Ekström berörde, räcker det ju inte med att räkna upp de vanliga honnörsorden, full sysselsättning osv. Det avgörande är ju verkligheten bakom orden och vilken politik man vill driva för att förverkliga målen. Här är socialdemokrater och borgerliga eniga såvitt jag förstår. Som herr Ekström sade: ”Vi är överens om att förbättra för det privata näringslivet.” Ja, det är ju detta de borgerliga alltid har krävt — det har varit deras huvudlinje, det är och det kommer alltid att vara deras huvudlinje i politiken. Herr Ekström sade sedan att när man läser materialet från finansutskottet är det svårt att där se var den s.k. borgerliga oppositionen står. Det beror just på den enighet som finns. Man har på den borgerliga sidan haft svårt att skriva en reservation för att över huvud taget på något sätt markera ett visst avstånd från den socialdemokratiska majoriteten, samtidigt som man är överens om de grundläggande frågorna. Det är därför det är svårt att veta var de borgerliga partierna står. En avgörande fråga, som ju legat bakom hela debatten, är frågan om betalningsbalansen. Den tycks ha hypnotiserat såväl 1970 års långtidsutredning som författarna till finansplanen och ledamöterna i finansutskottet. Man gör detta till det helt överskuggande problemet som bestämmer allting annat. Jag har anfört två invändningar mot den synen och jag vill upprepa dem: För det första tycks man ha överskattat de akuta svårigheterna. För denna invändning talar också finansutskottets egen analys, som visar på den förbättring av läget som har inträtt. För det andra varken kan eller får de långsiktiga problem som kan föreligga beträffande betalningsbalansen lösas på det sätt som finansplanen och finansutskottet vill göra, nämligen genom favörer till storföretagen avsedda att förmå dessa att öka sina investeringar. Detta är dels ingen effektiv metod, dels strider det mot kravet på jämlikhet, som måste bestämma metoderna för den ekonomiska politiken. Här finns det en grundläggande skillnad i betraktelsesättet. En näringspolitik och arbetsmarknadspolitik som verkligen bereder syssel sättning och inkomst åt det hundratusental människor som nu är arbetslösa eller bara arbetar på deltid, en regionalpolitik, som möjliggör för människorna att få arbete i sin hembygd och därmed kunna stanna kvar där kan vi inte betrakta som något slags belastning på den ekonomiska politiken. De ger i stället ett tillskott till resurserna i vårt land och utgör den enda effektiva vägen att på längre sikt lösa de problem, som kan finnas beträffande betalningsbalansen. Men en sådan politik förutsätter strid mot de spekulativa och kapitalistiska krafterna. Den förutsätter en planering, som utgår från folkets intressen, och den betyder att man måste bryta den nuvarande utvecklingen med samverkan mellan staten och storkapitalet.

Herr talman! Herr Ekström ansåg att en åhörare på en annan planet skulle, om han lyssnat på mig, tro att vi befann oss på ruinens brant här i Sverige. Jag vet inte varför han skulle göra det. Jag sade faktiskt att vi här i Sverige har en stark ekonomi men att det tyvärr under senare tid uppstått allvarliga problem och svaghetstendenser, som man bör uppmärksamma. Jag tror i stället att en åhörare i Sverige skulle ha blivit bekymrad när han lyssnade till herr Ekström, därför att av herr Ekströms anförande verkade det som om det inte funnes några svårigheter. Jag tycker att det gör det. Det är ett stort problem att vi har ett så betydande underskott i vår betalningsbalans. Det är ett stort problem att vi tvingas ha en så hög ränta — enligt socialdemokraterna själva på grund av vårt beroende av utlandet genom våra stora lån där. Jag tror att det är ett problem att det är oroligt på arbetsmarknaden. De oerhört höga skatter som utgår på extrainkomster är också något att bekymra sig över. Jag har inte alls som herr Ekström tycks tro någonting emot den offentliga sektorn i sig själv. Tvärtom är den en idiot som inte inser att vi behöver en offentlig sektor för utbildning och för alla olika tjänster som denna sektor kan lämna. Men man kan genom skatter driva denna offentliga sektor till en sådan höjd att den motverkar sig själv och att det blir mindre resurser till de gemensamma ändamålen än man skulle önska. Denna synpunkt framförde jag i mitt anförande. Jag kunde i herr Ekströms anförande inte finna något argument som innebar en invändning. Jag anser vidare det vara ett problem att kommunerna har så höga skatter. Jag tror att varje kommunalman skulle bli förvånad över herr Ekströms anförande när han däri inte låtsas om några svårigheter på denna punkt. Sysselsättningsproblem, ökat antal varsel och konkurser är andra svårigheter. Jag sade att jag hoppades att min beskrivning skulle visa sig utgöra en svartmålning, ty även om det sitter en socialdemokratisk regering vill jag att vi skall ha ett bra land och en bra utveckling för alla människor. Men om man går till väga som herr Ekström gjorde i sitt anförande och inte vill erkänna att här finns en hel del svårigheter att ta fasta på, tror jag att det blir risk för att vad som skulle kunna vara en ”svartmålning” blir en verklighetsbeskrivning. Herr Ekström ansåg att vi inte skall vidtaga generella utan speciella åtgärder i konjunkturpolitiken. När det skall stramas åt på grund av inflation och annat, vill socialdemokraterna alltid ha generella åtgärder — generella räntehöjningar, generella skattehöjningar — men när det går nedåt skall det alltid vara speciella åtgärder dvs. byråkrater som bestämmer vad som skall hända på den ena eller den andra punkten. Om man handlar på det sättet, herr Ekström, blir det till slut byråkrater som håller i allting i det här landet, och det tror jag inte vore särskilt bra. Sedan vill också jag anmäla mitt intresse för det svar som jag hoppas kommer på den fråga som ursprungligen herr Fälldin ställde angående skillnaden mellan de långsiktiga och de kortsiktiga målen i den ekonomiska politiken.
Herr talman! Jag har enligt riksdagens debattordning 45 sekunder på mig att svara var och en av de fyra föregående talarna. Jag hoppas riksdagens ledamöter uppfattade att min argumentation gick ut på att vi givetvis har en mycket långtgående decentralisering av beslutsfattandet i detta land. Både herr Fälldin och herr Wedén gjorde stort nummer av mitt svar till herr Hermansson i Stockholm. Men det hela är väl ganska enkelt. Vad vi i utskottet har beslutat för närvarande är att avge ett yttrande över den finansplan och den hemställan som här framlagts och som avser innevarande budgetår. Däremot torde herrarna väl veta att om precis en vecka, den 10 mars, utgår remisstiden för långtidsutredningen. Denna utredning avser åren fram till 1975, men det görs även utblickar decennier längre fram i tiden. Det vore fullständigt oriktigt att nu ta ställning till långtidsutredningens synpunkter, utan det får vi göra senare; det har vi varit överens om. Enligt de upplysningar vi fått kommer finansministern att i kompletteringspropositionen behandla långtidsutredningen med hänsyn till de remissyttranden som då inkommit. Det var bara detta jag menade. Herrarna verkade så oroade över att jag talade om att vi var överens om ställningstagandet till den grundläggande målsättningen när det gäller finansplanen vilken vi i dag behandlar. Jag trodde kanske att herr Fälldin skulle komma tillbaka till arbetsmarknadsläget, med tanke på den ställning han har i arbetsmarknadsverket. Jag tycker hans resonemang om arbetsmarknadsutbildningen är orimligt. Antalet personer som årligen berörs av åtgärder inom arbetsmarknadsutbildningen har ökat från 1700 budgetåret 1960 71. Betyder det, herr Fälldin, att vi har en sämre arbetsmarknad? Herr Fälldin måste väl inse orimligheten i resonemanget om jag säger att under denna tid har de studerande vid våra högskolor mångdubblats. Skulle slutsatsen vara att vi har en sämre arbetsmarknad? Nej, det kan inte vara så. Arbetsmarknadsutbildningen ingår som ett led i strävandena från samhällets sida för att klara de strukturförändringar som sker, men det är inte fråga om en sämre arbetsmarknad. När det gäller investeringsfonderna, herr Fälldin, är det klart att vi som norrlänningar är överens om att vi borde ha fått mera med av kakan, men vad jag ville säga var att vi inte får mera med av kakan genom de generella frisläppen av investeringsmedel. Låt mig ta bara ett exempel. 1968, när det var generellt frisläpp, fanns bland byggnadsarbetare och målare uppe i Norrbotten en arbetslöshet på 13,1 procent. Hade man inte frisläppt investeringsfonderna, hade arbetslösheten varit 13,4 procent där i samma yrkeskategorier.

Herr talman! Bara kort några ord om investeringsfonderna. Om det förhållandet kommer bort att man skall ackordera om fördelningen av medlen mellan t.ex. storstadsområden och andra områden, och fonderna i stället är fria bara man lägger pengarna utanför de överhettade regionerna, då borde det följdriktigt bli så att mera tillförs de områden som herr Ekström och jag båda ömmar för. Beträffande målsättningen på längre sikt var det ju efter en diskussion, där herr Hermansson kritiserade de uppställda målen, som herr Ekström gick upp och sade att vad utskottet skrivit gällde detta år, men för närvarande vet ingen hur det blir för framtiden. Det får diskuteras när långtidsutredningen skall behandlas. Nog har vi litet var läst vad som står i långtidsutredningen. Men inte har jag kunnat uppfatta att man där på något avgörande sätt ger sig på de grundläggande målen för den ekonomiska politiken. Och herr Ekström får ursäkta, men hans anförande andades också litet av den uppfattningen att de grundläggande målen skulle man byta ut mot någonting annat efter herr Hermanssons kritik. Beträffande arbetsmarknadspolitiken har jag icke ett ögonblick opponerat mot att 54 000 personer får arbetsmarknadsutbildning. Jag har också själv i styrelsen frågat vad det beror på att man, med den ”operativa” apparat som finns, har ett ledigt utrymme för ungefär 4 000 ytterligare elever. Tjänstemännen svarar att man har haft annonskampanjer m.m. för att fylla denna sektor, men folk är nu inte längre så intresserade av att söka sig till en utbildning som har inriktning mot industriarbete och kroppsarbete. Detta är en mycket allvarlig sak inte minst mot bakgrund av det som vi diskuterar såsom centralt för den ekonomiska politiken. Jag har alltså inte opponerat mot denna utbildning, men jag opponerar i stället emot herr Ekströms resonemang. Här är det en strävan att få ut fler gifta kvinnor på arbetsmarknaden. Men när detta lyckas — de gifta kvinnorna är för övrigt 7000 fler i år i denna utbildning än vid motsvarande tidpunkt i fjol — då skall vi ta det som ursäkt för att arbetslöshetstalet får öka. Om arbetskraften ökar med 50 000 personer på ett år är det väl inget skäl att tillåta större arbetslöshet. Det är ju en orimlig slutsats. Mot mina uppgifter i övrigt har herr Ekström inte anfört några invändningar och det är klokt av herr Ekström, ty det finns inga invändningar att göra mot dem. Mina uppgifter utgör en korrekt beskrivning av sakläget. Till sist är min fråga till herr Ekström: Vill herr Ekström göra gällande att en ökning av labour force, dvs. att vi får allt fler som förklarar sig beredda att stå till arbetsmarknadens förfogande, är ett skäl för att arbetslöshetstalet skall få stiga?

Herr talman! Får jag först ta upp en sak som herr Ekström nu har gjort ett visst nummer av två gånger. Han säger att vi på oppositionssidan, i synnerhet centerpartiet och folkpartiet, hävdar decentraliseringsprincipen och det, menar herr Ekström, försämrar möjligheterna att bedriva en sammanhållen ekonomisk politik, en riktig regionalpolitik m.m. Nej, svarar jag, den motsättningen finns inte. Vad vi är ute efter är att inom regionerna och primärkommunerna undvika det långtgående mått av statligt inflytande och statliga regleringar i detalj som för närvarande föreligger. Däremot måste det naturligtvis vara statsmakternas uppgift, regeringens och riksdagens, att dra upp de ramar, inom vilka de olika regionerna skall verka. Där är hos dem som avgörandet måste ligga när det gäller utrymmet för regionalpolitiken och dess effektivitet inom olika områden. Det finns alltså ingen motsättning härvidlag. Det är en felsyn. Men sedan, herr talman, kan jag inte underlåta att uppehålla mig vid vad herr Hermansson i Stockholm yttrade beträffande vänsterpartiet kommunisternas röstning. Han sade att man kommer att rösta med utskottet och mot reservationen på de första punkterna, men på den sista punkten — som såvitt jag fattade det gällde den allmänna inriktningen av den ekonomiska politiken framöver — har man ett särskilt uttalande som man yrkar bifall till. Samtidigt anser herr Hermansson att socialdemokraterna och oppositionen är ungefär lika goda eller enligt hans mening dåliga kapitalister allesamman. Nåväl, om herr Hermanssons särskilda uttalande blir utslaget vid voteringen, vad skall då vänsterpartiet kommunisterna göra? Då finns det enligt dess mening bara två kapitalistiska alternativ, för att använda partiets egen terminologi, att rösta för. Lägger man ned sina röster, blir ju konsekvensen den att riktlinjerna för den ekonomiska politiken kommer att avgöras i enlighet med reservationen och inte i enlighet med utskottsmajoritetens hemställan. Det tycker jag är en intressant situation, herr talman. Vi kanske under debatten framöver kan få någon upplysning om hur den skall klaras.

Herr talman! Anledningen till att vi kritiserar socialdemokratins ekonomiska politik är att den enligt vår mening i sina grunddrag är borgerlig. Man bör därför inte förneka de skillnader som finns mellan aktuella krav från de borgerliga partierna och regeringens detaljåtgärder. Detta förhållande har också samband med herr Wedéns frågeställning nyss. Man bör framför allt inte förbise att de borgerliga partierna i regeringsställning skulle driva sin politik i reaktionär riktning jämfört med vad de i dag tvingas säga i opposition. Vi noterar också som ett intressant och viktigt drag den kritik som utvecklats inom socialdemokratin mot den politik som regeringen bedriver. När en grupp ekonomer inom Landsorganisationen riktar en hårdhänt kritik mot 1970 års långtidsutredning drabbar kritiken inte främst dem som praktiskt utformat denna utredning, utan regeringen som utfärdat direktiven för dess arbete. När vidare tidskriften Tiden ger den tolkningen av förra årets valnederlag att det måste betraktas ”som en av väljarna starkt upplevd känsla av klyfta mellan teori och praktik”, visar den ingen högre uppskattning av regeringspolitiken. Det gör inte heller en ledande artikel häromdagen i LO:s tidning Aftonbladet, där man kort sammanfattar hur det ser ut i det svenska samhället efter över 35 års socialdemokratiskt regerande. Det heter där bl.a. följande: ”att samhällsekonomin inte kan styras tillräckligt därför att privat maktutövning härskar i företagen, att hela regioner tvingas till en planering som utgör en anpassning till privatekonomiska lönsamhetsprinciper, att en snabbt ökande grupp människor kastas på samhällets skräphög för att de inte ryms inom kapitalismens företagsekonomiska lönsamhetsteorier”. Det är om dessa problem som vårt parti också anser att en långtidsutredning och även, herr Ekström, en finansplan måste handla. Detta är ekonomiska problem, och varje utlåtande om den ekonomiska politiken som bortser härifrån är i verkligheten ett försvar för dessa orimliga förhållanden. Om finansutskottets socialdemokratiska majoritet inte vill lyssna till den kritik som kommer från kretsar till vänster om det egna partiet, bör den åtminstone lära av de kritiska synpunkter som utvecklas inom de socialdemokratiska leden. Jag kan tyvärr inte finna att den gjort det i det betänkande vi i dag diskuterar.

Herr talman! Herr Ekström klagade på att han bara hade 45 sekunder till sitt förfogande för att bemöta var och en av sina motståndare, och det är självfallet orimligt att på så kort tid besvara de frågor som ställts. Jag fick emellertid nästan en känsla av att herr Ekström tyckte att en del frågor var så invecklade, att det var bekvämt att bara ha 45 sekunder till sitt förfogande, så att han slapp besvara dem. Jag vill resa ett spörsmål i samband med kärnfrågan om vilka förändringar långtidsutredningen skall medföra för socialdemokratin och om de långsiktiga målen i förhållande till vad som nu uttalats i den gemensamma delen av betänkandet från finansutskottet. Dessa mål är ju full sysselsättning, fortsatt hög tillväxttakt, jämnare inkomstfördelning, bättre regional balans och stabilisering av prisnivån. Vilket av dessa långsiktiga mål menar herr Ekström skall avskaffas i och med att socialdemokratin skall ta långtidsutredningen under övervägande?

Herr talman! I finansplanen framhåller finansministern att det ekonomiska läget i många avseenden är bekymmersamt. Det är säkert inte många som skulle vilja motsäga honom. Att här gå in på någon mera preciserad redogörelse för de olika förhållanden som har lett till den situationen är tämligen överflödigt, men jag skall dröja vid en mycket betydelsefull omständighet, och det är räntan — den skyhöga räntan. Här har vi kommit in i vad som förtjänar kallas en ond cirkel. Valutareserven är dålig. För att förbättra valutareserven måste vi producera mera. Och för en ökad produktion har sänkt ränta en nästan avgörande betydelse. Vi måste alltså sänka räntan för att förbättra valutareserven, men vi kan inte sänka räntan därför att valutareserven är dålig. Gäller det inte att bryta sig ur denna onda cirkel? Har man inte dröjt alltför länge med det, med de konsekvenser som det har haft? Ett förhållande som har påverkat de kärva förhandlingarna på avtalsområdet är helt säkert att produktionen stiger långsammare. I fjol hade vi visserligen en något mer än 4 procentig produktionsökning, men det var ett utpräglat högkonjunkturår. Den mindre investeringsvolymen under senare år är orsak till att produktionsökningen stannade vid 4 procent. Jämfört med ökningen tidigare under 1960-talet är detta faktiskt en ganska låg siffra. De fem första åren av 1960-talet hade vi en ökning av produktionen som genomsnittligt rörde sig om mer än 5 procent, och enstaka år gick den upp till över 7 procent. När produktionsökningen bromsas upp, blir det givetvis minskat utrymme för lönehöjningar och för standardökningar över huvud taget. Man får då också räkna med att kampen om det som skall delas hårdnar. Den som en gång vant sig vid att få en viss standardökning varje år, vill helt naturligt inte utan vidare gå med på en lägre tillväxt av standarden. Vi har också kommit överens om att försöka ge de sämst ställda i samhället en något större del av vår gemensamma kaka. Och naturligtvis kan vi lättare genomföra en sådan sak, om produktionsökningen är så stor att ingen egentligen skulle behöva få mindre att nyttja för sin privata del. Prisutvecklingen spelar alltid en central roll vid löneförhandlingar. Det är naturligt, att löntagarna vill ha kompensation för prishöjningar som inträffat sedan det senaste förhandlingstillfället. De kan heller inte undgå att titta framför sig för att göra klart för sig vad som är att vänta i prisbildningshänseende framöver. Givetvis vill de då få en kompensation även för väntade prishöjningar. En prisuppgång — vi har ju haft en ganska stor sådan i fjol, 7—8 procent — leder i allmänhet också till att skatteskruven dras åt på den statliga sidan. En prishöjning på t.ex. 10 procent som kompenseras med en lika stor lönehöjning ger i själva verket ofta inte alls möjlighet att köpa lika stor varumängd som tidigare, eftersom det procentuella skatteuttaget ökar. Detta förhållande framkallar i sin tur nya kompensationskrav. Här är det, tror jag, viktigt att man framöver får, om inte en direkt indexreglering så i alla fall en någorlunda regelbunden omprövning av skatteskalor och avdrag allteftersom inflationen fortgår. I år kan man också förutse betydande prishöjningar. Jag tänker då inte på momsen. Den har vi varit med om att införa, och de prishöjningar som föranletts av den är vi alla ansvariga för. Nej, de prishöjningar som jag tänker på är resultatet av den tidigare ekonomiska politiken, som bl.a. medfört för stora statliga lånebehov. Naturligtvis kan man, som det sagts från denna talarstol jag tror även i dag, påstå att det stått oppositionen fritt att göra alla ändringar den vill i finansplanen och minska statens lånebehov till en rimlig nivå. Men de som säger så har knappast tänkt igenom frågan. Menar de verkligen att oppositionen på 10—12 dagar skall omarbeta en hel finansplan, som det tagit ett halvt år för de statliga ämbetsverken och hela kanslihuset att åstadkomma? Det är i själva verket vad man fordrar när man säger sådana saker. Det är själva den ekonomiska nivån som är avgörande, och den bestäms med det system som vi har obönhörligt av regeringssidan. Vill man ändra denna ordning måste man ställa helt andra resurser till oppositionens förfogande, en utredningsapparat så att den kan åstadkomma jämförbara resultat. Jag gör inte direkt någon framställning om detta i dag — jag är inte heller säker på att det är den rätta vägen. Det kan finnas andra vägar för en kontinuerlig kontakt på ett förberedande stadium mellan regering och opposition i syfte att nå fram till en nivå som man tycker är rimlig. Diskussionen bör då koncentreras just till frågan om vad nivån bör vara med hänsyn till den väntade konjunkturen. Ja, nu är Hedlund framme, säger någon, med det förkättrade runda bordet igen. Bordet får vara av vilken form som helst, men jag tror det är bra med samråd på ett tidigt stadium mellan regering och opposition, mellan näringsliv, regering och opposition, mellan arbetsmarknadens parter, näringsliv, regering och opposition. Jag tillåter mig att påstå att vårt land skulle må väl av ett sådant samråd. Jag tror också att relationerna mellan regering och opposition i vårt land är sådana att det finns förutsättningar för dem att kunna resonera med varandra och förstå varandra. Vi är inte som hund och katt även om vi på mycket betydelsefulla punkter har olika åsikter — tala med varandra kan vi ändå, och vi kan göra det på ett hyfsat och förståndigt sätt. Den konflikt som nu pågår bör väl, som alla konflikter på arbetsmarknaden, såvitt möjligt lösas genom fria förhandlingar; de offentligt anställda är ju tillerkända fri förhandlingsrätt. Men liksom i andra sammanhang är friheten också här parad med ansvar. Det ansvaret blir speciellt stort när man vet vilka vittgående verkningar en konflikt på detta område får för den stora allmänheten. Redan en begränsad strejk eller lockout leder, som var och en kunnat övertyga sig om under de senaste veckorna, snabbt till att viktiga samhällsfunktioner drabbas. I och med detta kommer också politikernas ansvar med i bilden.

Något annat är inte tänkbart, och jag tror att folk som har gjort uttalanden i den stil som jag nämnde modifierar sin syn på allenarådandet inom detta område när väl stridens hetta är över. En politiker har sitt ansvar. Det är möjligt att man ändå på frivillig väg kan åstadkomma en lösning. Jag har tidigare tillåtit mig att förorda en samordning. Vi vet att det pågår en viss samordning mellan de olika förhandlingskommissionerna, och den bör vara ägnad att underlätta lösningar. Men det kanske inte går ändå, och vad händer i så fall? Ja, det blir måhända nödvändigt med ett skiljedomsförfarande. Vi får inte i detta hus stå helt främmande för att det kan barka i väg så långt. Vi hoppas väl alla att så inte skall bli fallet, men ingen vet. Tillvägagångssättet med skiljedom har ibland tillämpats i våra grannländer. Det är självklart att i ett samhälle där man i princip har fria avtal kan det ibland finnas motiv för arbetsnedläggelser, och sådana förekommer ju. Men vi vet också litet mer; vi vet att det finns verksamheter inom vårt samhälle som helt enkelt måste fungera eller som i varje fall inte får vara ur funktion någon längre tid. Det gäller då att för dessa områden hitta andra lösningar som garanterar att de berörda arbetstagarna inte missgynnas. Man har i tidningarna uppskattat förlusterna genom den pågående konflikten till ett par hundra miljoner kronor per vecka. Det är klart att sådana beräkningar inte kan göras med någon särskilt stor säkerhet, men att det rör sig om betydande belopp är ställt utom allt tvivel. Att detta kommer att påverka utrymmet för vad som reellt finns att ta ut för parterna är väl också uppenbart, liksom att det kommer att ha en negativ effekt på t.ex. bytesbalansen. Det här är ju en akut fråga. Ser man det hela på litet längre sikt blir det viktigaste — här stryker jag än en gång under vad finansministern har sagt — hur vi skall kunna öka produktionen för att få fram en bättre bytesbalans. Här gäller det att investera i maskiner, att skaffa nya maskiner som så att säga spottar fram varor och som gör att de svenska företagen kan konkurrera bättre med utlandsföretagen vare sig det gäller den svenska marknaden eller utlandsmarknaden. Det är ju ABC, och finansministern har i statsverkspropositionen åtminstone ett par gånger betonat nödvändigheten av detta. Jag skall inte uppehålla mig vid någon historieskrivning om hurudan vår investeringsökning har varit tidigare, det tjänar inte mycket till. Nu gäller det att se framåt, att stimulera produktionen. Jag har redan talat om räntan. Jag tror att man behöver ytterligare lättnader i kreditåtstramningen, inte minst för de små och medelstora företagen, som under den järnhårda kreditåtstramningen har kommit hårdast i kläm och knappast haft någon möjlighet att låna pengar. Sedan har vi då investeringsavdraget, som inte är till, herr Hermansson i Stockholm, för kapitalisterna utan för att bl.a. hans valmän skall få ut så mycket som möjligt av sin arbetsdag. Det är därför man vill investera och det är därför man ger sådana här stimulanser till näringslivet, inte för att gynna kapitalisterna, som det hette här för en stund sedan. Det är den stora massan arbetande folk som skall ha mer att ta av i fabrikerna. Sedan kan vi nog, med eller utan herr Hermanssons hjälp, se till att de tar ut sin beskärda del av vad som verkligen finns att få. Men det gäller först att se till att det finns något att ta av, och det är till det sådana här åtgärder syftar. Det är tråkigt att man skall behöva uppta tiden med att framhålla sådant, men jag gör det ändå. Så ytterligare några ord till herr Hermansson, i all välmening. Tänk litet på vad u-landshjälpen, som herr Hermansson är med på, kostar oss! Tänk på vad resorna utomlands kostar och tänk på de betydande belopp som här i Sverige arbetande utlänningar skickar hem till utlandet! Det är summor på ett par miljarder kronor som på det sättet går ut varje år. Motsvarande belopp måste vi på något sätt ta in. Det är också ABC i ekonomi, herr Hermansson. De pengarna skall vi ta in genom att sälja varor. Är det då någonting tokigt i att se till att vi har varor att sälja, så att vi kan fortsätta med denna u-hjälp och så att vi inte behöver förbjuda här arbetande utlänningar att skicka hem pengar till sina anförvanter? Jag tror inte att det skulle vara många i denna kammare som ville vara med om ett sådant förbud. Men det måste finnas pengar. Över huvud taget verkar det som om ingenting i det nuvarande näringslivet är bra enligt herr Hermansson. Det skulle kanske vara statligt näringsliv över hela linjen. Det finns inte några praktexempel att peka på i det här landet från statlig verksamhet inom näringslivet som har givit goda ekonomiska resultat, så herr Hermansson hämtar väl sina exempel från annat håll. Jag tror att herr Hermansson mycket väl begriper dessa saker — han är inte dummare än så. Men jag begriper inte herr Hermansson! En inte oväsentlig detalj — som jag inte skall gå in på närmare; den kommer att tas upp senare här i dag av en annan centerpartist — är frågan hur man skall öka det personliga sparandet för att på det sättet kunna investera mer. Det totala utrymme som de senaste åren stått till förfogande för standardökningar har till mycket stor del utnyttjats för offentlig konsumtion. Det är naturligtvis också en standardökning. Av varje ny intjänad hundralapp har en större och större andel gått till skatt, och mindre och mindre har kunnat utnyttjas för privat konsumtion och sparande. Den s.k. skattekvoten har vuxit ganska snabbt. En sådan utveckling kan, om den går för fort, skapa en viss skatteleda. Jag tror inte att vi behöver genomföra totalt reformstopp, men nära nog. Vi får vara mycket återhållsamma med de offentliga utgifterna inom ramen för de löpande inkomsterna. Här i riksdagen är vi ju på det klara med det. Vi har från alla håll betygat, att vi tycker att det är bra att finansministern har visat stor återhållsamhet i fråga om utgifter. Det gäller också — jag tar mig friheten att säga det även från denna talarstol — för både landsting och kommuner att visa stor återhållsamhet i den här situationen. Inkomster och utgifter för stat, kommun och landsting är kommunicerande kärl. Det är inte så att var och en har sina källor att ta ur, utan alla hämtar vi våra pengar från skattebetalarna. Jag höll på att säga ”de arma skattebetalarna” men menar det inte, ty vi har det ändå rätt så hyfsat här i landet. Källan är alltså densamma. Riktar man en maning åt ett håll om återhållsamhet och sparsamhet måste man därför i konsekvensens namn också rikta den åt andra håll. Men då får vi härifrån se till att vi inte ger kommunerna och landstingen ökade arbetsuppgifter utan att ekonomiskt kompensera dem. Vi får inte belasta dem med nya kostnadskrävande arbetsuppgifter utan att ge ekonomisk kompensation. Innan vi kommer med nya arbetsuppgifter bör vi alltså vara på det klara med att de skall finansieras, och om man inte skall bli tvungen att ytterligare skärpa den kommunala beskattningen, som ju har stigit våldsamt, måste varje beslut härifrån om nya uppgifter åtföljas av någon åtgärd för kompensation. I finansplanen framhålls också att det är nödvändigt att alla centrala beslut som leder till kostnader för kommunerna prövas noggrannare med hänsyn till finansieringsoch skattekonsekvenser. Det är således inte någon avvikande mening som jag har anmält under den senaste minuten, utan det är snarare en önskan att stryka under att jag är fullt överens med finansministern härvidlag och att vi måste se till att denna linje följs. Det är emellertid angeläget att få en god avstämning mellan kommunernas planer och resurser i fråga om lånemedel, utan att därför vidta egentliga åtgärder som leder till en minskad självbestämmanderätt. Vi måste i förväg ha i stort sett klart för oss vad som händer på det ena och det andra stället av lånekaraktär och av skattekaraktär. Långtidsutredningarna — de är ju inte så populära just i dag men de har varit populära förr och de kommer säkerligen att bli populära igen — ger sådana här bedömningar men bara vart femte år. Jag tror faktiskt att möjligheterna att fatta kloka beslut skulle öka, om vi utförde totalanalyser litet oftare — kanske varje år t.o.m., måhända genom att införa rullande långtidsutredningar. Jag stryker än en gång under att utredningar av den beskaffenheten gör man utan att de har något som helst inflytande på den kommunala självbestämmanderätten. Naturligtvis kan det komma att påverka utvecklingen i en kommun, om man där har översikt över hur det i stort ser ut på andra håll osv., men det kommer icke att begränsa bestämmandeoch beslutanderätten i och för sig. Det är faktiskt inte en tillfredsställande tingens ordning när finansministern, som han gjorde häromdagen, förklarar att han visserligen sagt att det skulle bli skattelättnader för två tredjedelar av svenska folket men tillägger att han då avsåg bara statsskatten. Ja, han gjorde säkerligen så — han tänkte bara på statsskatten. Men fattade svenska folket saken på det viset? Trodde inte medborgarna att det gällde skattetrycket över huvud taget? För att man skall kunna avge omdömen och göra bedömningar i detta avseende, som mera gäller hela skattetrycket — just det som intresserar svenska folket — är nog vissa uppgifter och prognoser av värde, även när det gäller landsting och kommuner. Dessa är säkerligen lika intresserade och lika villiga som de enskilda företagen att lämna upplysning om sina planer. Det möter säkerligen inga större svårigheter att för ganska lång tid framöver få in sådana uppgifter. Jag vet också att uppgifter samlats in, men de har sannolikt inte varit fullständiga, när det kunnat bli en sådan divergens mellan vad finansministern sade sig sikta till och vad svenska folket trodde att det gällde. Människorna har i stor utsträckning trott att yttrandet gällde hela skattetrycket. Vidare måste vi se till att den offentliga verksamheten sköts rationellt och effektivt. Industrin och andra delar av näringslivet tvingas i dag till mycket hårda rationaliseringar, och i princip måste samma rationaliseringskrav ställas på den offentliga verksamheten. Den sidan av saken blir viktigare och viktigare i och med att den offentliga sektorn växer.

Kunde rationaliseringstakten i den offentliga verksamheten följa produktionslivets i övrigt skulle det alltså ge en produktionsökning med 1 procent. Av olika skäl är det svårt att i praktiken göra det; jag vill inte alls påstå att man kan åstadkomma den saken. Men under alla förhållanden borde man även på detta område kunna hämta ganska stora rationaliseringsvinster.

Herr talman! Vårt nya finansutskott har motsetts med intresse. Det är ju ett nytt inslag i riksdagsarbetet. Många har väl undrat hur utskottet egentligen skulle agera. Om man dömer efter förevarande betänkande, så har väl starten varit litet trevande. Majoriteten anknyter så ofta som möjligt till vad finansminstern har hävdat i finansplanen, och något annat var väl inte att vänta. Har man samma politiska inställning som regeringen, måste det också i stort sett slå igenom i ett utskottsbetänkande av denna karaktär. Det var ju inte heller så länge sedan finansplanen med sina konjunkturpolitiska bedömningar lades fram. Något radikalt nytt kunde väl därför inte komma fram. Den debatt som här förts har väl haft några inslag som varit av större intresse. Jag skall emellertid litet senare uppehålla mig något även vid finansutskottets betänkande Ordväxlingen mellan herr Ekström och herr Hermansson i Stockholm tillkom mot bakgrunden av den mycket väsentliga fråga som herr Wedén ställde: Vad är det för slags näringsliv vi skall ha här i landet? Herr Ekström sade att på kort sikt är man från den socialdemokratiska sidan överens med de tre oppositionspartierna, däremot inte på lång sikt. Jag undrar då: Vad är det socialdemokratin i så fall skall anknyta till? Var det möjligen till herr Hermansson? Det sade inte herr Ekström, och jag påstår inte det heller. Men när jag hörde denna ordväxling kom jag att tänka på en cynisk journalist, som för många år sedan karakteriserade alla partiers valmanifest så här: ”Man sätter i slutet de eviga sanningarna; i början skriver man de tillfälliga lögnerna.” Jag tycker att det var en orättvis beskrivning, och jag vill inte beskylla herr Ekström för att presentera vare sig eviga sanningar eller tillfälliga lögner. Men enigheten med de tre oppositionspartierna är i varje fall från herr Ekströms synpunkt högst tillfällig, och då blir den intressanta frågan: Vad är det herr Ekström vill på lång sikt? Ja, det skall han tala om, säger han, när långtidsutredningen framläggs. Det skall verkligen bli en spännande läsning. Jag skall se om jag hinner att med några ord kommentera också långtidsutredningen innan den tid jag har utmätt åt mig på listan har gått ut. Herr Hermansson gjorde ett mycket intressant uttalande. Han skall sedan utveckla hur han tänker rösta. Det är klart att det skall bli mycket intressant för oss att få höra om herr Hermansson och hans kamrater i vänsterpartiet kommunisterna kommer att rösta med det förslag som han karakteriserar på det här sättet: ”Den politik som tecknas i finansplanen kommer att ytterligare öka storfinansens profiter och maktställning.” Röstar herr Hermansson för det förslaget som är socialdemokraternas, uppstår ju en verkligt intressant politisk situation. Det finns ett par saker i finansutskottets betänkande som jag finner särskild anledning att kommentera. Finansutskottets socialdemokrater har inte valt vägen att direkt föreslå riksdagen att enbart godkänna regeringens allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken. Finansministern föreslog i finansplanen att så skulle ske. Utskottet går den en aning mjukare vägen och föreslår godkännande med tillägget att riksdagen skall ge sin anslutning till vad utskottet anfört. Den logiska och språkliga uppbyggnaden av kläm nr 5 i utskottets betänkande är inte oklanderlig, men det spelar mindre roll. Det politiskt väsentliga är att det inte föreligger någon hundraprocentig bindning mellan finansplanen och finansutskottets majoritet. Man kanske kan säga att en annan lösning hade varit orimlig. Om riksdagen inte kunde göra en enda kommentar av betydelse vore ju denna behandling ganska meningslös. Det är viktigt att konstatera att det, då finansplanen för första gången behandlas på detta sätt, finns åtminstone en tillstymmelse till självständighet. Mer än en tillstymmelse är det dock inte. Konjunkturbedömningen är enligt socialdemokraterna i utskottet en aning mer pessimistisk än finansministerns. På goda grunder, kan man tillägga. Orderingången t.ex. är ju inte vad den borde vara. Om man vidare räknar ut kvoten mellan antalet lediga platser och antalet arbetslösa och därvid använder säsongrensade siffror förefaller det troligt att kvoten för januari och februari i år för första gången sedan september 1968 går under noll. I mars förra året var kvotsiffran över två, dvs. starkt positiv. I december var den 1,2; det fanns då alltså fler lediga platser än arbetslösa — jag upprepar att jag räknar med säsongrensade siffror. Den nu negativa kvoten är således ett allvarligt tecken på att näringslivet upplever en vikande konjunktur. På svenska betyder det att vi börjar få tendenser beträffande arbetslösheten som är oroande. Det tycker jag att herr Ekström skulle ha kunnat ägna sig något mer åt i sin polemik från kammarens talarstol. Finansministerns uppläggning av den ekonomiska politiken i år innebär en tyngdpunktsförskjutning. Tidigare år har han mest talat om önskvärdheten av att uppnå balans i utrikesbetalningarna. Nu satsar han för första gången en del på att uppnå detta. Det är då finansministern ställs inför en rad svåra avvägningsproblem. Socialdemokraterna i finansutskottet har haft att behandla även oppositionens motioner, där det framförts en del kritiska synpunkter på finansministerns sätt att lösa dessa problem. Utskottsmajoriteten har dock i stort sett valt att bara notera att det förekommer sådan kritik; någon egentlig problemanalys har man inte kostat på sig. Den första svårigheten för socialdemokratin kan beskrivas så här: För att kunna öka exporten är det nödvändigt att hålla tillbaka den privata konsumtionen, konstaterar finansministern. I det läge som den socialdemokratiska politiken försatt vårt land förefaller slutsatsen tyvärr vara ofrånkomlig. Man kan också säkert uppnå en hel del med denna metod. Det kan emellertid diskuteras i hur stor utsträckning det är möjligt att dämpa den privata konsumtionen och den ekonomiska aktiviteten på hemmamarknaden och på kort sikt uppnå målsättningen att sälja en växande andel av produktionen på export. Självfallet är det lättare att uppnå den effekten om utlandets efterfrågan på våra varor stiger kraftigt. Av alla tecken att döma — tydligen också enligt socialdemokraterna i finansutskottet — kan vi inte vara säkra på att det blir fallet de närmaste åren. Finansministerns problem blir alltså: Man får inte i sådan utsträckning gynna exportindustrin att hemmamarknadsindustrin inte får en chans att t.ex. rationalisera sina företag. Dessa företag måste nämligen kunna konkurrera med utländska. I annat fall importeras det för mycket och då blir det ingen balans i utrikesbetalningarna. Vi har redan nu ett antal krisbranscher i vårt land av typ textil. Sko, glas, möbel och trä är i större eller mindre utsträckning på väg in i en situation, som kan ge upphov till motsvarande svårigheter. Skulle sådana branscher mer eller mindre stampas ut, blir vi i än större utsträckning beroende av import, och det motverkar ju balansen i utrikesbetalningarna. Redan innan finansministerns planer lades fram har en klar uppspaltning av företagen ägt rum. Jag generaliserar inte för mycket om jag påstår att det i första hand är de för svenska förhållanden mycket stora svenska företagen som investerar i utlandet. De skaffar sig dotterföretag eller går in i redan existerande utländska företag. De mindre företagen har inte denna chans. En annan skillnad är att de stora företagen har lättare att ordna sin kapitalförsörjning. De har större möjligheter att disponera om sina resurser. De är också i den gynnsamma situationen att de lättare kan finansiera en del av sin verksamhet med hjälp av utländskt kapital. Under större delen av den akuta valutakrisen överlät finansminister Sträng åt riksbanken att sätta in motmedel, dvs. dra till med onormala kreditrestriktioner. Därmed påskyndade han denna uppspaltning, denna olikabehandling av företagen. Det är alldeles uppenbart för alla — även om det inte var så från början — att kreditrestriktionerna i första hand drabbat de små företagen. Klasskillnaderna mellan olika företagstyper blev genom herr Strängs verksamhet eller overksamhet än mer markerade. Utjämningspolitik var det i varje fall inte fråga om. De insatser, som nu är aktuella enligt finansministern, kan inte på något sätt ta bort den existerande klyftan mellan små och stora företag. Finansministerns politik under de senaste arton månaderna har alltså varit verkligt bekymmersam för särskilt de tusentals företag som inte kan kallas stora. Detta kan inte undgå att på längre sikt påverka deras arbetsvillkor men också deras möjligheter att bereda sysselsättning åt sina anställda under den tid som vi nu kan överblicka. Jag erinrar om att inom industrin svarar företag med upp till hundra anställda för hälften av industriproduktionen. I en del andra näringsgrenar blir siffran än högre. Jag vill också erinra om att under 1960—talet har 5 300 företag lagts ned. Det är en nettosiffra, alltså med nya företag frånräknade. Det säger en hel del om utvecklingen. Strukturrationaliseringen bör inte stoppas, men det är nödvändigt att se till att statsmakterna handlar på ett sådant sätt att den inte går så fort att allvarliga skador uppstår, lokalt eller regionalt. Under 1970 berördes dubbelt så många arbetstagare av nedläggningar och driftinskränkningar som under 1969. Detta är ett allvarligt tecken på väggen. Statsrådet Strängs andra problem är alltså att avväga de ekonomisk-politiska åtgärderna på sådant sätt att inte hemmamarknadsföretagen pressas så hårt att de får svårt att klara sig. Det finns också ett beredskapsargument i detta sammanhang. Vid avstängning tar det åtskillig tid att bygga upp industrier. Finansutskottet berör inte dessa problem och finansministern har varit påfallande tyst om dem. Herr Sträng brukar ju inte sakna ord, så i det här fallet är det väl intresset som saknas. Finansutskottets socialdemokrater instämmer med finansministern i att utländsk upplåning nu bör komma till stånd. Förgäves letar man efter anvisningar om hur de företag som inte redan har etablerade förbindelser med utlandet skall få denna chans. Investeringsbanken kan ju inte klara allting. Den kan inte bli en dadda för alla — med ordet dadda menar jag inte någonting förnedrande. Affärsbankerna bör därför, som herr Wedén betonade, få möjligheter att i samverkan med näringslivet och, om så är lämpligt, med staten låna upp utomlands. Frågan blir då: Vill finansministern medverka till detta? Vill han vara med om att möjliggöra även för andra än dem som i första hand har förbindelser med utlandet och som kan komma i kontakt med Investeringsbanken, att få denna chans? Det kan ju inte vara så att de mindre och medelstora företagen inte har dessa behov. Önskemålet om full sysselsättning i normal verksamhet kommer genom herr Strängs ekonomiska politik att i angelägenhetsgrad flyttas ned en smula. Mot den bakgrund som jag tidigare har tecknat är detta tyvärr nödvändigt med herr Strängs politik. Men det kan leda till en viss olust inom det ekonomiska livet och vara till hinder när det gäller att uppnå den önskade ökningen av industrins investeringar. Även för kommunerna är detta en svår sak. I en del fall då vi verkligen hoppas att industrin skall investera — det är inte fråga om bara maskininvesteringar utan även investeringar i byggnader — blir det nödvändigt för kommunerna att låta sina egna investeringar följa med. Det är då utomordentligt väsentligt att kommunerna får en chans att låna till dessa investeringar. Hur ser herr Sträng på detta problem? De risker landet löper med tanke på sysselsättningen visar att herr Strängs ekonomiska politik som vanligt är dåligt anpassad till skiftningar i konjunkturläget. En metod att mildra riskerna för hemmamarknadsindustrin med dess sjunkande sysselsättning är att skapa bättre förutsättningar för olika slag av företag att låna till investeringar. Riksbankens uppgörelse med affärsbankerna, som bygger på ökad kredittillgång, var ett steg i rätt riktning. Men åtgärden kom alldeles för sent. Det väsentliga här är dock följande. Ryckighet i fråga om kredittillgång och påläggande och borttagande av andra ekonomisk-politiska åtgärder är det allvarligaste problemet för företag som redan befinner sig i svårigheter. Herr Sträng håller givetvis med om att det vid företagsplanering är t.ex. den jämna tillgången på krediter, som är det avgörande. Hur detta skall ordnas ägnar varken finansministern eller finansutskottets socialdemokrater något markerat intresse. Från folkpartiets sida har vi under en rad år föreslagit åtgärder som skulle underlätta just för de små och medelstora företagen att rationalisera sin verksamhet. En stadig tillväxt av sparandet är i det sammanhanget ett av de mest angelägna behoven inom den ekonomiska politiken. Den saken har redan berörts här i dag. Herr Strängs underlåtenhetssynder är här verkligen många. Han får sitt straff som finansminister i det fortsatt minskade sparandet hos de enskilda människorna. För att få balans mellan sparande och investeringar — det skall vi samtidigt veta — växer i den situationen kravet på statligt tvångssparande. Ett par dagar före valdagen 1968 skyndade sig herr Sträng att tillsätta en kommitté, som skulle utreda kapitalmarknadens problem. Dess resultat har onekligen motsetts med intresse. Nu visar det sig att denna kommitté enligt riksdagsberättelsen under det senaste året inte har orkat med mer än två sammanträden. I år har den visst redan haft två. Då kanske det inte blir flera. Vill finansministern vara vänlig och tala om vad detta slöande skall tjäna till. Herr finansministern sitter ju inte i kommittén men måste väl ändå känna till dess arbetstakt. Har kommittén möjligen fått order om att stillsamt avsomna? I så fall får herr Åsbrink och hans kumpaner i kommittén inte något ärofullt slut. Utredningen gäller ett verkligt allvarligt problem. Kommitténs direktiv är magnifika. Kommittén skulle ju verkligen lösa en del av kapitalmarknadens problem. När kommer lösningen? Får vi en stark höjning av kostnader och priser under 1971, kan detta sätta stopp för våra förhoppningar om en något så när god exportkonjunktur. De svenska varorna kan bli så dyra, att vi inte klarar av den ökning i exporten som vi alla anser nödvändig. Herr Strängs påpekande i finansplanen, att prisoch kostnadsutvecklingen under 1970 inte skulle ha försämrat näringslivets konkurrenskraft, är ett verkligt klent argument. Alla vet ju att om kostnaderna hade hållits nere på en lägre nivå, skulle vår konkurrenskraft ha varit bättre. Det är en självklarhet. Gäller det för 1970, gäller detsamma givetvis för 1971. Detta vet herr Sträng minst lika väl som någon annan. Det är mot den bakgrunden som hans förhoppningar i finansplanen om en lugn avtalsrörelse skall ses. Såsom lugn vill väl inte ens herr Sträng karakterisera den nuvarande situationen på avtalsmarknaden. Jag skall inte ge mig in i en diskussion om de olika lönebuden. Men det finns ett särskilt problem i detta sammanhang som herr Sträng har snuddat vid i finansplanen. Om det t.ex. blir kostnadsstegringar på 12 procent per arbetstimme under 1971 och vi fortfarande har prisstopp, leder detta till ett försämrat utbyte för företagen, och då kan ju företagens intresse av och möjligheter till investeringar minska. Hur tänker herr Sträng att klara upp detta? Jag tror att det vore mycket bra om finansministern från talarstolen i dag ville ge några principiella synpunkter på denna problematik. Tänker sig möjligen finansministern en avveckling av prisstoppet i tysthet? Är det som vi har sett relaterat i tidningarna de senaste dagarna en början till det? Vid sidan av de funderingar som allmänheten har om den akuta konfliktsituationen på arbetsmarknaden möter man nu allt oftare en undran av mer principiell karaktär inför vad som håller på att ske. Här har vi, säger man, en handlingslinje som representeras av statsmakterna, som driver sin ekonomiska politik. En annan politik drivs av arbetsmarknadens parter. De frågor som man allt oftare hör är: När skall de två mötas? Finns det inga möjliheter till större samverkan på ett tidigt stadium? Vi svenskar berömmer oss flitigt av att kunna samordna och kompromissa när det verkligen gäller. Frågorna är verkligen berättigade. Det intressanta är att de numera diskuteras ändå mer utanför detta hus än inne i det, även om flera talare i dag har berört dem. Herr Sträng tycker aldrig om sådana diskussioner, men, herr talman, det är ingenting att göra åt den saken. Problem löses ju inte därför att man försöker hoppa över dem! Ett par ord om långtidsutredningen. Den har kritiserats, inte minst av en rad socialdemokratiska tidningar med tydlig motvilja mot de resultat som har framkommit. Detta bör kanske framför allt ses mot bakgrunden av de skönmålningar som socialdemokraterna försökte sig på i valrörelsen; nu har man sett att det finns betydande svårigheter. Jag vill understryka att det verkligen finns anledning att kritisera långtidsutredningen på en del punkter. Det går dock inte att komma ifrån att långtidsutredningen på ett skickligt sätt har visat på det för svensk ekonomi grundläggande problemet att åstadkomma balans i utrikesbetalningarna, ett problem alltså som, om det inte löses, kommer att innebära faktiska restriktioner på vårt manöverutrymme. Jag tycker det är beklagligt att man på en del håll varit så negativ mot långtidsutredningen och nästan allt vad den har kommit med. Det finns ett antal LO-ekonomer som har lagt fram en motskrift, som innehåller mycket av intresse. Jag skall inte gå in på allt vad som sägs där, men den är verkligt intressant även om jag inte delar alla deras uppfattningar. De har således t.ex. inte fått riktigt klart för sig att en positiv bytesbalans är en nödvändighet — den är inget mål i och för sig, men den är nödvändig för handlingsfriheten i den ekonomiska politiken. De undervärderar allt som händer, om vi inte får en sådan balans, och de övervärderar t.ex. också regionalpolitikens möjligheter att på kort sikt uppnå de resursskapande effekter som de talar om. Sedan säger de emellertid inte något preciserat om hur man skall kunna åstadkomma en metod som leder till de sociala mål som vi i många fall är överens om. Det finns alltså en väsentlig svaghet även i motskriften. Men på en punkt tycker jag det är intressant att se att författarna verkligen har kommit med något väsentligt, och det är att en långtidsutredning inte blir särskilt intressant om den inte passas in i sitt politiska sammanhang. Nu har det många gånger i dag utlovats av herr Ekström att långtidsutredningen verkligen skall behandlas på sådant sätt att riksdagen i hög grad skall få anledning att befatta sig med den. Jag håller dock med herr Hedlund om att det inte räcker med att man får en sådan utredning vart femte år, att materialet remissbehandlas och att riksdagen därefter får en sammanfattning. Vi måste ju ha rullande planering för att kunna åstadkomma det samhälle — ur ekonomisk synpunkt och ur social synpunkt — som vi alla strävar efter. Finansministern har varit utomordentligt litet intresserad av detta. Skulle LO:s skrift möjligen kunna leda till att han tycker att man kanske ändå bör ge sig på en ekonomisk planering av litet mera långsiktig karaktär, vore mycket vunnet. Skall Sverige kunna fortsätta att driva en aktiv utbildningsoch socialpolitik, ta bättre hand om de vårdbehövande och göra kraftinsatser för miljöns bevarande etc., kommer det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft att vara avgörande. De kritiska synpunkter som folkpartiet anfört inför finansplanen visar att den socialdemokratiska ekonomiska politiken härvidlag är otillfredsställande. Det behövs mera av hänsynstagande till olika meningsriktningar. Under de närmaste veckorna kommer vi att få se om det blir så.

Herr talman! Den hittillsvarande debattens första rond har präglats av en betydande oenighet mellan regeringspartiets och oppositionens representanter om orsakerna till den bristande balans som vi har i svensk samhällsekonomi och av en — i varje fall relativt sett — stor enighet om vilka åtgärder som just nu är av nöden för att åter vända utvecklingen rätt. Jag tänker inte fullfölja det här meningsutbytet om finansplanen utan ämnar i stället försöka att passa in de ekonomiskpolitiska pusselbitarna i ett bredare samhällspolitiskt mönster och analysera vad som har skett och vad som håller på att ske i detta samförståndets mönsterland Sverige. Sötebrödsdagarna ligger bakom oss. Det konstaterandet är nog i dag gemensamt för alla ansvariga och ansvarsmedvetna politiska partiers talesmän, låt vara med vissa skiljaktigheter i ordval och temperament. Finansminister Sträng använder helst politiskt könlösa begrepp som ”strukturförändringar” för att beteckna följderna av 1960-talets slösande och kortsiktiga politik. För en oppositionspolitiker, som år efter år har varnat för de följder av en sådan här politik som bara den som av verklighetsflykt och önsketänkande är förblindad inte har velat uppmärksamma, ligger det närmare till hands att kort och gott konstatera att Sverige under den socialdemokratiska maktutövningen har levt över sina tillgångar. Socialdemokraterna har — låt vara i konkurrens med oppositionen — spenderat för mycket för dagen och avsatt för litet för morgondagen. Samhäilsekonomin kan lika litet som de enskilda hushållen bortse från ekonomiska realiteter. Folkhushållet kan i längden inte göra av med mera än vad de samlade tillgångarna medger. Den offentliga sektorn och den samlade konsumtionen kan i princip inte utvecklas snabbare än vad som motsvarar resursutvecklingen i samhället. Det måste vara vägledande för det politisk-ekonomiska handlandet också i vårt land. Några siffror belyser utvecklingen. Under första hälften av 1960-talet ökade de offentliga investeringarna snabbare än de industriella, och den utvecklingen blev under senare hälften av 1960-talet än mera markant. Under sistnämnda period gick de industriella investeringarnas ökning ner till 13 procent, en nedgång som bör bedömas mot bakgrund av prognoserna i den långtidsutredning som hade att analysera perioden 1965—1970, en utredning som för fortsatt välståndsutveckling uppställde en 40-procentig ökning av den industriella expansionen som ett minimum — 40 mot i verkligheten 13 procent. Den offentliga konsumtionen ökade under 1960-talet mer än dubbelt så snabbt som den enskilda. Den offentliga sektorn och skatterna lägger i dag beslag på mera än i något annat land. Den här utvecklingen kan inte fortgå i längden utan konsekvenser för avkastningsförmåga och för total räntabilitet. Vi avläser i dag resultatet i bruttonationalproduktens utveckling under den senaste femårsperioden. I vårt land utgjorde den genomsnittliga tillväxten under den här perioden 3,7 procent, medan OECD-länderna kunde notera 4,5 procent och EEC-länderna 5,1 procent. Varje procentenhet representerar för vårt vidkommande mer än 1 600 miljoner kronor. Den sjunkande tendensen borde alltså ge alla dem en tankeställare, som tidigare har tillbakavisat moderata samlingspartiets krav på en resursskapande långsiktig välståndspolitik. Nu är som bekant läget så tillspetsat att finansministern med tanke på försämrade handelsbalanssiffror och otillräcklig valutareserv bara vågar räkna med en tillväxt av 2,8 procent för nästa år, en siffra som bara underskridits en enda gång under de senaste 25 åren. ”Ser vi realistiskt på problemet är det endast i en lugn och säker tillväxt av samhällets resurser som en omfördelningspolitik kan drivas med framgång.” Det påståendet — som finansministern säkert känner igen som sitt eget — står i strid med det önsketänkande som kännetecknat 1960-talets socialdemokratiska politik. Allteftersom följderna av den ekonomiska misskötseln har uppenbarats och handlingsfriheten därmed har begränsats har socialdemokraterna sökt polarisera sin politik kring nya problem. De konkreta vardagsfrågorna har ersatts av visioner. Vid konfrontationen med de bistra ekonomiska realiteterna har alltså den regering, som varit van att trygga sin maktutövning med nya reformlöften, inte vågat presentera väljarna en mödans, svettens och sparandets politik. I valet mellan å ena sidan att skapa den ekonomiska stabilitet utan vilken — och jag citerar på nytt herr Sträng — ”strävan till ökat välstånd blir en skrift i vatten”, och å den andra sidan att engagera känslor och gruppmotsättningar har regeringspolitiken, framför allt sedan herr Palme trätt till som statsminister, i alldeles påfallande hög grad färgats av strävanden i den sistnämnda riktningen. Den stolta avslutande devisen i 1970 års finansplan att det är alla medborgares ”vilja, solidaritet och framtidstro som avgör nationens framtid” har betänkligt bleknat under det senaste året — bleknat inför dagens konflikter, inför Stekenjokk, Blåsjön och Kalmar verkstad. Jämlikhet människorna emellan i bemärkelsen lika människovärde, allas likhet inför lagen, individens integritet inför de mäktiga kollektivens företrädare, lika rätt att utveckla anlag och egenskaper — allt detta bejakar alla. Men orealistiska, schablonmässiga, med allmänna nivelleringssträvanden besläktade paroller kan — vilket också erfarenheterna visat — utlösa motsättningar mellan grupper, vilkas inbördes samverkan utgör en förutsättning för att förverkliga det slags jämlikhet som alla människor är beredda att ställa sig bakom. Ett fritt demokratiskt samhälle, uppbyggt av och med arbetande individer med olika egenskaper och olika förutsättningar, måste godta sådana inkomstolikheter som — som det hette i det socialdemokratiska principprogrammet innan man ändrade det 1969 — ”grundas på skillnader i arbetsinsats, yrkesskicklighet, ansvar och initiativkraft”. Så länge blandekonomins spelregler accepteras, måste också inkomstolikheter godtas, bl.a. som en metod för mänsklig arbetsfördelning men också som ett nödvändigt drivmedel för nya insatser och en för alla välståndshöjande utveckling. Detta konstaterande, herr talman, utgör inget generellt godtagande av de nuvarande nominella inkomstdifferenserna som rimliga eller rättvisa. Delvis är de en följd av skattepolitiken, delvis av kapacitetsbrister på utbildningsområdet, delvis av ett konventionellt tänkande som kommer att brytas ned och bör brytas ned. Det finns emellertid, som herr Wedén framhöll i sitt anförande, gränser för en i den s.k. jämlikhetens intresse bedriven utjämningspolitik. En utjämning som syftar till att ge låginkomsttagarna mera och mest, vänder sig ingen emot. Vi måste utjämna uppåt. Vi måste göra den gemensamma kakan större. Men tar sig skatte-, socialoch lönepolitiska utjämningsåtgärder alltför drastiska uttryck, och upplevs dessa åtgärder av den som drabbas av dem som kränkande eller orättvisa, då är det i längden ägnat att motverka en förnuftig jämlikhetspolitiks yttersta syften. ”Jag har fått lära mig av erfarenhet att människornas medfödda benägenhet att se sig och de sina som det centrala i tillvaron tvingar oss politiker att acceptera att en toleransgräns i fråga om beskattningens tyngd är en fysisk realitet.” Ja, herr talman, herr Sträng hade så rätt då han gjorde detta uttalande. Det har fortfarande bärkraft. Det finns alltså, jag upprepar det, gränser för en jämlikhetens fördelningspolitik. Jag tycker att förra årets skattereform på något sätt illustrerar detta. Redan i inledningsskedet har det visat sig att det som avsågs utgöra en av majoriteten skattebetalare mot minoriteten riktad åtgärd drabbar även majoriteten. I förening med årets starka inflation, som i sin tur har ett direkt samband med skattepolitiska kompensationssträvanden, har den s.k. skattereformen bäddat för den storkonflikt som i dag skakar det svenska folkhushållet och som nära nog över en natt har dementerat alla vackra föreställningar om det krisskonade Sverige — den starka ekonomins, samförståndspolitikens och arbetsfredens förlovade land. Varken solidariteten eller framtidstron kunde med andra ord motstå prisstegringarnas och det nya skattesystemets påfrestningar. Det är, herr talman, intressant — men ingalunda lustbetonat — att ta del av omvärldens bedömningar av vårt just nu konfliktdrabbade land. Hur har Sverige så länge, frågas det, kunnat dölja de motsättningar som nu har brutit igenom det vackra skalet? Hur har man så effektivt kunnat dämpa det starka tryck i det svenska samhället som konfliktens bitterhet tycks vittna om? Dessa frågor är gemensamma, oavsett bedömarnas politiska färg. Konflikten är politisk, den är politiskt styrd. Man må kalla denna avtalsstrid höglönekonflikt eller högskattekonflikt. Begreppen återger delvis skilda sidor av samma sak. Benämningen inflationskonflikt vore också adekvat.

I den ekonomiska politikens svenska vardag finns, herr talman, inget utrymme för generella lönelyft i storleksordningen 20 procent. Skall vi något så när snart reda upp våra ekonomiska affärer utan drastiska åtgärder krävs stark återhållsamhet av alla grupper. Det är ett självklart konstaterande. Men denna det begränsade utrymmets verklighet ställer krav också på arbetsgivaren-staten, på dess förhandlingsvilja och oväld i förhållande till olika samhällsgrupper. Det är arbetsgivarens skyldighet att följa de spelregler som uppdrogs för de offentliganställda år 1965. Det ankommer på avtalsverket att förhandla om löner, inte att driva politik eller, rättare sagt, inte att vara regeringens politiska advokatbyrå. Politiken hör denna församling — riksdagen — till och inte avtalsverkets styrelse. Det politiska engagemanget i konflikten står i påfallande strid med den talande tystnad som regeringen iakttog under den vilda LKAB-konflikten, i vilken de relativt sett högre än andra arbetargrupper betalda hävdade sina — som de ansåg — berättigade intressen. Det kan, herr talman, självfallet diskuteras — och det görs också på olika håll i dag — om det var riktigt att dra de paralleller mellan den enskilda och den offentliga arbetsmarknaden som drogs genom 1965 års beslut om strejkoch förhandlingsrätt. Det kan ifrågasättas om de självreglerande kostnadsfaktorer som påverkar utgången av kraftmätningar på det enskilda området kan utöva motsvarande styrande inflytande inom den offentliga sektorn. Man kan även diskutera om lagens tillkomst i själva verket innebar en förstärkning eller en försvagning av arbetstagarnas ställning och också vilka vägar de annars skulle ha beträtt för att inte bli utsatta för godtycke utan framgångsrikt kunna hävda de intressen som de finner rimliga och rättvisa. Vilka slutsatser som vi alla inklusive löntagarparten har anledning att dra av konflikten är emellertid en fråga, som skall aktualiseras först då motsättningarna väl har bilagts, inte under konflikten. Vad arbetsgivaren-staten i rådande läge måste göra är att följa spelets regler och att tillse att förhandlingarna drivs under lika behandling av alla berörda arbetstagarorganisationer för att nå en lösning, icke för att slå sönder den ena eller den andra sammanslutningen. Ingen har något att vinna — minst av alla statsmakterna — på att krossa löntagarorganisationer och splittra dem i ett flertal mindre, inbördes oberoende arbetstagargrupper. De starka intresseorganisationerna utgjorde — så länge spelets regler följdes — hörnstenarna i freden på den svenska arbetsmarknaden. En allvarlig följd av konflikten är den motsatsställning, som på sikt kan befaras uppkomma mellan statsmakterna och de tjänstemän som i sitt praktiska arbete svarar för samhällets skilda funktioner. Ämbetsoch tjänstemannalojalitet är utmärkande för det svenska samhället. Oavsett personliga synpunkter och önskemål eller politisk åskådning har svenska statsoch kommunaltjänstemän lojalt och pliktmedvetet fullgjort sina åligganden. Den objektiva pliktuppfyllelsen har varit betecknande för svensk förvaltning, men den bygger på ömsesidigt förtroende. Storkonflikten och de uttalanden som gjorts på regeringsnivå är från denna synpunkt ägnade att inge en viss oro. För att lösa de många problem som vårt samhälle i dag brottas med krävs förtroende, samförstånd och samhällssolidaritet. Den unga generationen upplever med häpnad hur dess utbildningsmöjligheter försämras och hur dess framtid dras in i den lönepolitiska kraftmätningen. Som mest uppseendeväckande framstår dock arbetsgivaren-statens åtgärd att varsla om lockout av officerskåren. Det var, som vi alla minns, framför allt den sektorn som ställdes i förgrunden i samband med 1965 års debatt om undantag från strejkrätten av betydelsefulla samhällsfunktioner. Jag tror inte att någon då på allvar räknade med möjligheten av en strejk från officerskåren. Själv skulle jag ha reagerat mycket starkt redan vid tanken på en sådan strejk genomförd av officerarna. I förening med tidigare beslut att inställa repetitionsövningarna ger avtalsverkets, dvs. regeringens, åtgärd att dra in landets försvar i konflikten ett desperat eller — för att citera ur en tidning — dårhusmässigt intryck. Den vittnar om ett sällsynt dåligt omdöme och om ett bristande ansvarsmedvetande, som jag trots min generellt kritiska inställning mot regeringen inte skulle ha trott att den var beredd att visa. Sveriges försvar och förtroendet för det — inåt gentemot svenska folket och utåt gentemot omvärlden — är inte regeringens enskilda område. Alla demokratiska politiska partier står i dag ytterst som garanter för det svenska försvaret. Försvaret intar liksom utrikespolitiken en särställning på det politiska fältet. Man hade i varje fall kunnat begära att regeringen skulle på förhand, liksom fallet är före viktiga utrikespolitiska ställningstaganden, ha samrått med eller orienterat oppositionen om sina intentioner att äventyra Sveriges anseende genom en lockout av officerskåren och — vilket det i realiteten är fråga om — en lockout av det svenska försvaret. Nu ser förhandlingsläget något ljusare ut än tidigare, och det finns tecken som tyder på att lockoutvarslet inte skall behöva förverkligas. Det skulle då stanna med de skador som varslet redan kan ha förorsakat. Men, herr talman, jag vill ändå på moderata samlingspartiets vägnar vädja till statsministern att tillse att de varslade stridsåtgärderna mot vårt lands försvar inte fullföljes. ”Vi har ett välfärdssamhälle där alla människor är missnöjda och besvikna. Jag tycker att Sverige alltmer liknar en ofärdsstat, där man har börjat med ett allas krig mot alla: här varslas om strejk på strejk på strejk.” Det här uttalandet är inte finansministerns. Det är Vilhelm Mobergs. Han kunde ha tillagt: ”Här varslas om lockout på lockout på lockout, i denna de upptrappade konflikternas storkonflikt.” Vi kunde förra året tala om företagsamhetens bristande förtroende för regeringen. De extremt hårda kreditrestriktionerna, konkurser, varsel om avskedanden och nedlagda företag kantade dagarnas pärlband under en stor del av 1970. Misstron spred sig som ringar på vattnet. Misstänkliggöranden av företagarna — deras syften, deras samhällsanda och deras skicklighet — ackompanjerades av frejdiga skildringar från industridepartementet om den statliga företagsamhetens välsignelsebringande roll. Sådana predikningar har av kända skäl nu tystnat. Men motsättningarna, splittringen och bristen på framtidstro består fortfarande. Det saknas gålust i det svenska samhället i en utsträckning som jag inte har upplevt på många år. Jag ställer samma fråga till regeringen som en av våra tidningar gjorde häromdagen: Utgör inte det olyckliga skattesystem som efterträdde ett tidigare olyckligt skattesystem en grundorsak till vad som nu händer? Marginalskatterna gör det ju praktiskt taget omöjligt för enskilda människor med vanliga inkomster att genom nya arbetsinsatser höja sin standard, i varje fall under tider med stark prisstegring. Grupperna bevakar varandra då det gäller fördelningen av det begränsade reella utrymmet för lönelyft. Man sneglar på grannen. Begreppet kompensation har kommit att ersätta ordet kompromiss i den svenska vapenskölden. Inflationshjulet snurrar allt snabbare. Hetsen, stressen och avunden blir alltmer febrig. I det ekonomiska läge dit landet förts av den socialdemokratiska expansionspolitiken måste alla nu dra åt svångremmen. Det är lätt att säga bl.a. därför att det är sant. Men uppmaningen är svårare att realisera: somliga har färre hål i svångremmen än vad andra har. Alla kräver för återhållsamhet en motsvarande vilja av andra grupper. Den s.k. höglönestrejken är, som jag redan framhållit, en inflationskonflikt eller, om man så vill, en kompensationskonflikt. Och även om de öppna motsättningarna snabbt biläggs, vilket vi alla hoppas, så kommer de att bestå i det fördolda. Kampen kommer att upprepas. Bitterheten kommer att skärpas och våra ekonomiska förutsättningar försämras, så länge vi har det nuvarande skattesystemet kvar, bl.a. därför att det för enskilda är inkomsten efter skatt som är helt avgörande. Vi må tycka och tänka vad vi vill om detta, men det är ett faktum att den enskilda människan, den enskilde löntagaren, bedömer sin ekonomi på det sättet.

Sådana uttalanden, som finansministern säkert känner igen, får ingen genomslagskraft så länge finansministern inte själv har det politiska modet att dra konsekvenserna av sina uttalanden utan snarare handlar i strid med dem.

I sin nuvarande utformning har skatteutvecklingen kulminerat — eller rättare sagt kullbytterat. Det nya skattesystemet var ett beslut i fel riktning. Det kan vi i dag konstatera. Inom ett par år måste det radikalt förändras. Även herr Sträng tycks vara beredd att hålla med mig på den punkten. Han har själv bara för några dagar sedan förutskickat en omprövning. Men då räcker det inte med enbart en anpassning av skalor och avdrag med hänsyn till inflation och samhällsutveckling. Någonting helt annat måste ersätta den konstruktion vi hittills dragits med. Har vi de tekniska förutsättningarna? Har vi underlaget för en öppen diskussion om hur ett tidsenligt skattesystem skall se ut? Vi kan bygga efter internationella förebilder. Från andra länder kan vi hämta erfarenheter av varierande system. Vi kan studera olika slags löneskatter eller höga socialavgifter i förening med låga direkta individuella inkomstskatter. Men vårt land befinner sig i den utveckling, som brukar kallas den postindustriella, längre fram än kanske något annat land. En tidsenlig beskattning måste utformas främst efter våra egna förhållanden. Vi har i dag inte det erforderliga underlaget, därför att regeringspartiet hittills inte har velat sätta sitt eget skattesystems huvudsakliga riktlinjer under debatt. Tiden är därför mogen för en ny bedömning av hur ett tidsenligt skattesystem skall kunna byggas upp i ett samhälle som vårt. Det är inte min sak att här ange riktlinjerna för en sådan om prövning. Den bör naturligtvis ske inom en ny allmän parlamentarisk skatteberedning. Den bör arbeta helt förutsättningslöst och dra nytta av internationella erfarenheter. Den måste också utgå ifrån den verklighet som alla löntagare i dag upplever, nämligen att nettolönernas köpkraft avgör deras levnadsstandard. Att bibehålla ett system, där penningvärdeförsämringar leder till procentuellt högre skattesatser, har kommit att framstå som alltmer svårförståeligt. Indexreglering av skatteskalor m.m. — sedan länge förordad av den samlade demokratiska oppositionen — utgör ett medel häremot. Det moderna samhället behöver dessutom finanspolitiska instrument av annan natur än dem vi i dag förfogar över. Dessa har redan blivit utslitna. Genom ett tidsbegränsat obligatoriskt konjunktursparande skulle exempelvis den för den ekonomiska politiken ansvariga regeringen kunna variera komsumtionsefterfrågan med konjunkturerna utan att skattebördan fördenskull behövde ständigt stegras och permanentas på en allt högre nivå. Det är min övertygelse att det i alla läger i dag finns förståelse för en ny skattepolitik och för nya möjligheter att föra en effektiv stabiliseringspolitik. De grundläggande naturliga betingelserna för fortsatt välståndsutveckling är goda i det här landet. Det gäller att utnyttja dem. Det gör man inte genom en konfrontationspolitik av socialdemokratisk modell. Härför krävs en politik byggd på samverkan, rättvisa och ansvar, en politik som inte är inriktad på att spela ut olika grupper i samhället mot varandra. Vi kan inte acceptera det motto som skulle kunna klistras på den socialdemokratiska politiken: ”Om jag får mitt och väl det och du får ditt och knappt det, då är jag nöjd.” Herr talman! Jag sammanfattar de tankegångar jag här utvecklat. 1. Konfrontationspolitiken har kulminerat i dagens storkonflikt. Svensk politik måste bygga på samförstånd och samverkan. Blott därigenom kan vi bygga ett rättvisare samhälle och lägga en fast grund för fortsatt välståndsutveckling. 2. Våra skatter måste konstrueras så, att det blir lönande att arbeta för en högre levnadsstandard. Redan ett löfte från statsmakterna att åstadkomma ett system som återställer reallönens värde är ägnat att driva ner den höga samhällstemperaturen. 3. Det är inte bara den enskilde som skall rätta munnen efter matsäcken. Även stat och kommun måste ompröva sina utgifter. En besparingsutredning bör ofördröjligen tillsättas. 4. Regering och oppositionspartier bör tillsammans med arbetsmarknadens parter och företrädare för näringslivet överlägga om omedelbara åtgärder i syfte att återställa balansen i samhällsekonomin.